Herr talman! Den markerade gränsskillnad som tidigare förefunnits mellan statskyrkan och de frikyrkliga samfunden har alltmer upphört att finnas till. Samhörigheten och gemenskapen har i stället vuxit sig starkare och former av gemensamma gudstjänster av olika slag förekommer. Detta är företeelser som bör hälsas med tillfredsställelse, då enighet även i dessa avseenden är enbart av godo. I en tidningsnotis kunde man för kort tid sedan läsa att en kyrkoherde, vilken anordnat nattvardsgång och därvid assisterats av frikyrkopastorer, för detta anmälts för JO, enär åtgärden skulle stå i strid med en trehundra år gammal lag. Det finns välgrundad anledning att ifrågasätta om så åldriga lagbestämmelser skall få vara hindrande för en i vår tid vällovlig utveckling inom kyrkans område, och man kan med fog ställa fråga om ej sådan lag bör avskaffas. Med det anförda anhålles om kammarens tillstånd att till herr statsrådet och chefen för justitiedepartementet få ställa följande fråga: Finns skäl för att lag inom kyrkans område, som uppenbart ej står i samklang med tidens ekumeniska tänkande, kvarstår i vår lagstiftning?

Herr talman! För vartdera av de två val som nu skall ske ber jag att få avlämna en gemensam lista, vilken har godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonferensen. Vardera listan upptar namn på så många personer som det ifrågavarande valet avser.

Herr talman! Herr Werner har frågat mig om jag har uppmärksammat de ogynnsamma konsekvenser av den höjda vårdavgiften vid sjukhusvistelse som kan uppkomma för pensionärer som har kommunalt bostadstillägg. Den 1 januari 1970 genomfördes en höjning av den allmänna vårdavgiften på sjukhus från 5 till 10 kr. per dag. Ett villkor för att denna avgiftshöjning skulle kunna accepteras var att pensionärernas sjukförsäkringsskydd samtidigt förstärktes. I propositionen 125 år 1969, som godkändes av riksdagen, ingick därför förslag om att sjukförsäkringen såvitt gäller pensionärer alltid skall svara för vårdavgiften för 365 sjukhusdagar efter pensioneringen. I den departementspromemoria som låg till grund för propositionen redovisades ingående överväganden i den här frågan. Där uttalades att den föreslagna utvidgningen av försäkringsskyddet torde innebära en tillfredsställande lösning för det stora flertalet pensionärer. Det förutsågs emellertid att det kunde uppkomma fall, där vårdavgiften för en utförsäkrad pensionär kunde bli för hög med påföljd att socialt stötande effekter skulle kunna uppkomma. Ett fall som åsyftades var att en pensionär som var intagen på sjukhus lyfte pension med det lägre belopp som utgår när också maken är pensionsberättigad. Andra exempel som nämndes gällde pensionärer med särskilda försörjningsplikter liksom vissa fall då en pensionär har bostadskostnader som inte täcks av kommunalt bostadstillägg eller andra inkomster. Det förutsattes emellertid att sjukvårdshuvudmännen skulle medge avgiftsned sättning eller avgiftsbefrielse i sådana fall som de exemplifierade. Huvudmannaorganisationernas representanter hade också förklarat sig införstådda med detta under de överläggningar som föregick reformen. Vid remissbehandlingen vann den i departementspromemorian = föreslagna ordningen stöd och förslaget lades till grund för den proposition som riksdagen enligt vad jag förut nämnt har godtagit.

Herr talman! Jag vill påpeka för herr Werner att de som inte är utförsäkrade ju inte heller har några kostnader vid sjukhusvistelse. Det är viktigt att observera, herr Werner. Med anledning av herr Werners anförande vill jag emellertid återigen betona vad jag inledningsvis framhöll i mitt interpellationssvar, nämligen att sjukförsäkringen för alla pensionärer svarar för vårdavgiften under sam manlagt ett helt år på sjukhus efter pensioneringen. För det stora flertalet pensionärer torde det därför inte bli aktuellt att behöva betala avgift av egna medel. För dem som blir utförsäkrade gäller regeln om befrielse från avgift eller nedsättning av avgift med hänsyn till omständigheterna i de särskilda fallen. Ett av de fall där det kan bli aktuellt med avgiftsbefrielse eller avgiftsnedsättning är, som jag framhållit i mitt svar, att en pensionär har bostadskostnader som inte täcks av bostadstillägg. Ett fall som jag också nämnde var att en pensionär som tas in på sjukhus lyfter pension med det lägre belopp som utgår till den som är gift, när också maken är pensionsberättigad. Herr Werner har ju också berört detta. I fråga om sådana fall vill jag framhålla att det finns en bestämmelse i lagen om allmän försäkring som innehåller att en gift pensionär i regel skall likställas med ogift, om han stadigvarande lever åtskild från sin maka. Vardera maken får på så sätt pension med det högre belopp som gäller för ogift. I samband med höjningen av vårdavgiften har försäkringskassorna fått anvisningar att särskilt uppmärksamma sådana fall. Anvisningarna innebär att då makar lever under sådana omständigheter att denna bestämmelse kan vara tillämplig, skall försäkringskassan påpeka detta för makarna. De kan då göra ansökan om att regeln skall tilllämpas, och på så sätt kan vederbörande få pensionen anpassad till de förhållanden som i verkligheten råder. Slutligen vill jag framhålla att redan i departementspromemorian förutsattes det att tillämpningen av de föreslagna reglerna skulle följas upp för att ge underlag för en fortsatt bedömning. Riksförsäkringsverket har också fått i uppdrag att mycket noga följa utvecklingen på det här området. Detta tillägg har jag velat göra med anledning av herr Werners inlägg.

Herr talman! Herr Wikström har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att 1686 års kyrkolag inte år 1970 skall anses hindra interkommunion, gemensamt nattvardsfirande, mellan en församling inom svenska kyrkan och en frikyrkoförsamling. Med anledning härav får jag anföra följande. Begreppet interkommunion är inte entydigt utan har flera olika betydelser. Vad herr Wikström avser torde vara nattvardsgemenskap mellan en lokalförsamling inom svenska kyrkan och en frikyrkoförsamling på samma ort i den meningen, att båda församlingarna utlyser gemensam gudstjänst, att vid denna gudstjänst deltagarna från båda församlingarna gemensamt firar nattvarden och att kommunikanterna betjänas av en präst i svenska kyrkan och en frikyrkopastor. En präst i svenska kyrkan har i prästlöftet försäkrat att han skall efterleva kyrkans lag och ordning. Detta innebär att han är bunden av bl.a. den ordning som anges i den svenska kyrkohandboken. En präst i svenska kyrkan får alltså vid utdelandet av nattvarden inte följa annan ordning än kyrkohandbokens och inte heller tillsammans med en frikyrkopastor medverka vid nattvardens utdelande i ett annat samfunds kyrka. Vid = nattvardsfirande enligt svenska kyrkans ordning i dess gudstjänstrum får inte heller någon annan än präst i svenska kyrkan utdela nattvarden. Däremot är det inget som hindrar att en medlem av ett annat samfund deltar i nattvardsfirande i den svenska kyrkan liksom ej heller att en medlem av svenska kyrkan deltar i annat samfunds nattvardsfirande. I denna form kan utan hinder av gällande kyrkolag nattvardsgemenskap upprättas mellan en lokalförsamling inom svenska kyrkan och en frikyrkoförsamling på samma ort. Vad herr Wikström åsyftar är en ändring av den svenska kyrkans gudstjänstordning. I frågor av sådan inomkyrklig natur brukar det vara kyrkomötet som tar initiativ. Det är inte min avsikt att bryta med denna praxis, allra minst i nuvarande ovissa kyrkopolitiska läge. Jag har emellertid erfarit att biskopsmötet satt i gång en utredning för att kartlägga vilka hinder som enligt nu gällande lag finns för präst i svenska kyrkan och pastor i annat samfund att gemensamt medverka vid nattvardsgång i svenska kyrkans ordning. Vid utredningen skall de problem fixeras som måste lösas för att frågan skall kunna föras framåt, vilket av praktiska och principiella skäl anses böra ske i samråd med respektive samfund. Det är min förhoppning att detta utredningsarbete skall leda till sådana initiativ att problemet får sin lösning.

Herr talman! Det är möjligt att någon kan tycka det vara underligt att denna fråga väckts. Den gäller ett ganska komplicerat förhållande som berör både staten och kyrkan, och den har väckts mot bakgrund av att under många år gudstjänster har firats med gemensamma nattvardsgångar mellan en lokal församling inom svenska kyrkan och en lokal frikyrkoförsamling. Det var därför med en viss förvåning som man tog del av ett meddelande i början av detta år, att ute i Vällingby en gudstjänst av det slaget fick avlysas därför att biskopen meddelat att den stred mot gällande lag. Får jag börja med en kort redogörelse beträffande läget ute i Vällingby för att ge relief åt frågeställningen. Under några år har ett samarbete mellan svenska kyrkans gudstjänstfirande församling i Vällingby inom Spånga församling och Svenska missionsförbundets församling i Västerortskyrkan i Vällingby utvecklats och tagit allt fastare former. Det har bildats ett ekumeniskt råd med dessa båda församlingar som initiativtagare och stiftare. Samarbetet har tagit sig en rad praktiska uttryck. Under de två senaste åren har gemensamt julfirande för i första hand ensamstående anordnats. Debattkvällar kring aktuella ämnen har arrangerats. I samband med 1969 och 1970 års ekumeniska veckor har gemensamma högmässor firats. De båda församlingarnas besökstjänst är integrerad. I en skrivelse som dessa två församlingar gemensamt avlämnade till biskopsmötet och Missionsförbundets styrelse i februari skriver man bland annat: ”Vår gemenskap i arbete och andakt har gjort det naturligt att fira nattvard tillsammans i varandras gudstjänstrum. Nattvardsgudstjänster är sålunda planerade att regelbundet firas var fjor tonde dag på vardagskvällar växelvis i S:t Tomas kyrka och i Västerortskyrkan. Det har härvid upplevts som djupt otillfredsställande att de båda kyrkornas pastorer inte skulle kunna tjäna tillsammans vid nattvardsbordet i full gemenskap och jämställdhet.

Jag ber att få tacka för svaret och vill börja med några korta kommentarer till det. Där ges en redogörelse för gällande rättsläge, och det påpekas att en präst i svenska kyrkan i prästlöftet har försäkrat att han skall efterleva kyrkans lag och ordning. Enligt det löftet är han bunden av den ordning som anges i den svenska kyrkohandboken. Så påpekas att en präst i svenska kyrkan vid utdelandet av nattvarden inte får följa annan ordning än kyrkohandbokens och inte heller tillsammans med en frikyrkopastor medverka vid nattvardens utdelande i ett annat samfunds kyrka. Denna senare del i satsen är en för mig alldeles ny tolkning, som knappast kan vara rimlig. I varje fall har vid ett stort antal tillfällen präster i svenska kyrkan medverkat vid nattvardsgudstjänster i andra samfunds kyrkor utan att någon har reagerat, och det har up penbarligen skett med vederbörande biskopars goda minne. Enligt min mening torde det knappast vara möjligt att tolka kyrkohandboken på det sätt som här sker. Den skulle då gälla också alla andra former av gudstjänster, även dem som äger rum utanför svenska kyrkans församlingskyrkor. Man kanske rentav kan ifrågasätta om handboken gäller för andra än de gudstjänster som regleras i handboken. Detta är ju en fråga som berör svenska kyrkans gudstjänstordning, och jag delar helt statsrådet Myrdals uppfattning att det måste vara en svenska kyrkans interna angelägenhet. Jag har velat få ett klargörande av vilka lagliga hinder som nu föreligger för interkommunion. Jag tror inte att de tolkningar som ges i interpellationssvaret är riktigt adekvata eller fullständigt uttömmande. I detta sammanhang är det väsentliga ändå statsrådets slutord, som rymmer förhoppningen att det utredningsarbete som inletts i svenska kyrkan skall leda till sådana intitiativ, att detta problem får sin lösning. Därutöver vill jag gärna passa på tillfället att nämna något om det utredningsarbete som pågått inom Svenska ekumeniska nämndens Faith and Orderkommitté kring frågan om nattvardsgemenskapen speciellt mellan svenska kyrkan och andra samfund. I en rapport som i dagarna överlämnats till biskopsmötet redogörs för de hinder för intercelebration som föreligger från svenska kyrkans sida. Man talar där om två slags hinder, de legala och de dogmatiska.

Det intressanta är de förslag till åtgärder som denna kommitté presenterat och som såvitt jag vet skall behandlas av biskopsmötet på måndag. Där föreslår man: ”Lämpliga åtgärder bör vidtagas för att undanröja de legala hinder, som avhåller präster inom Svenska kyrkan från att leda nattvardsfirande tillsammans med frikyrkopastorer. Innan dessa undanröjts, bör samtidigt från ansvarigt kyrkligt håll klargöras, huruvida gällande kyrkorättsliga bestämmelser på denna punkt närmast kan betraktas som obsoleta.” Det skulle vara betydelsefullt om man kunde få beskedet att gällande lag på denna punkt över huvud taget inte längre kan anses tillämplig. Vidare föreslår kommittén att de lärofrågor som från svenska kyrkans sida kan utgöra hinder för intercelebration bör bli föremål för ett fördjupat ekumeniskt studium. Syftet skall vara att utröna om dessa hinder är skenbara eller reella. Man föreslår också att en eller flera ekumeniska nattvardsliturgier bör utarbetas och rekommenderar en liturgisk försöksverksamhet. Om några dagar samlas biskopsmötet för att bl.a. diskutera dessa rekommendationer. Frågan har även aktualiserats i motioner till det allmänna kyrkliga mötet i Jönköping om några veckor. Det finns anledning förmoda att den också kommer upp vid kyrkomötet i höst. Materialet från den nämnda kommittén ger en god grundval för ett handlingsprogram på denna punkt. I likhet med statsrådet Myrdal vill jag uttala förhoppningen att detta utredningsarbete skall leda till initiativ som gör att i framtiden interkommunion — också från snävt legala synpunkter — blir möjlig mellan en svenska kyrkans församling och en frikyrkoförsamling. Nu måste frågan föras vidare — inte här i kammaren utan av biskopsmötet och kyrkomötet.

Herr talman! Jag ämnar inte dra upp någon debatt kring den motion jag har väckt om större insyn i de kommunala samarbetsnämndernas verksamhet. Jag skall begränsa mig till en fråga till konstitutionsutskottets ordförande, och hans svar kan nog också bli mycket kort. Låt mig först göra en kort deklaration om min syn på denna fråga. Jag har den uppfattningen att med hänsyn till samarbetsnämndernas betydelsefulla uppgifter, inte minst under de år som återstår till den slutliga sammanläggningen av kommunerna, är det angeläget att medborgarna får en bättre insyn i deras verksamhet, kanske främst genom pressens medverkan. För att ge en bakgrund till min fråga vill jag citera följande från utskottsutlåtandet: ”En grundtanke vid 1962 års principbeslut om en ny kommunindelningsreform var att kommunala samarbetsnämnder borde inrättas med uppgift att verka för samarbete på olika områden mellan de i ett kommunblock ingående kommunerna. Inrättandet av sådana nämnder skulle dock vara frivilligt. Statsmakterna avvisade också uttryckligen tanken på att i lag reglera nämndernas uppgifter och arbetsformer. Som en följd av detta ställningstagande kan de i en samarbetsnämnd representerade kommunerna fritt reglera formerna för nämndens verksamhet bl.a. i fråga om utomståendes tillträde till nämndens förhandlingar och sättet för kallelse till nämndens sammanträden.

Herr talman! Jag skulle kort och gott kunna svara ja på herr Axel Kristianssons fråga. Det finns emellertid inte några reglerande föreskrifter, utan kommunerna blir gemensamt överens om arbetsformerna i samarbetsnämnderna. Vissa rekommendationer har lämnats av Kommunförbundet, och det är ofta man följer dessa. Något hinder för en samarbetsnämnd att ha offentliga sammanträden föreligger inte. Jag vet att många samarbetsnämnder ofta har ordnat det så att deras sammanträden är öppna för allmänheten. Dessa utannonseras på samma sätt som fullmäktigesammanträden i kommunerna. Det är således de kommuner som ingår i samarbetsnämnderna som själva bestämmer hur de skall ha det ordnat.

Herr talman! Folkpartiet har i en partimotion tagit upp vissa för den svenska demokratin väsentliga problem. Dessa problem har varit föremål för ingående debatt i många samrådsgrupper under våren 1969 och behandlades på landsmötet i november förra året. Det påtalas i motionen att den svenska demokratin har fått distansproblem. Den representativa demokratin måste förbättras och kompletteras med åtgärder som utvecklar den i riktning mot närdemokrati. De enskilda människorna bör få bättre information och vidgade möjligheter att uttrycka sin mening på ett tidigare stadium i beslutsprocessen. De bör vidare få större möjligheter till insyn och kontroll. I motionen diskuteras bl.a. utredningsväsendet, och det är den delen som nu behandlas i konstitutionsutskottets utlåtande nr 24 tillsammans med en motion från moderata samlingspartiet. Kommittéernas arbete bör i långt större utsträckning än vad som nu är fallet läggas upp så att allmänheten får del av förutsättningarna för besluten vid en tidpunkt då en allmän debatt alltjämt är meningsfull, heter det i motionen. Detta skulle kunna ske genom att man avslutade materialinsamlingen med en offentlig redovisning och genom att man publicerade diskussionsinlägg så utarbetade att tänkbara alternativ redovisades på ett likvärdigt sätt. Där påtalas vidare att det vore önskvärt att regeringen lät åstadkomma en ny remissomgång om den tänkte avvika radikalt från förslag som lagts fram av en tidigare kommitté. står av en recit med en utförlig beskrivning av tidigare behandling av dessa frågor samt ett mycket kort avsnitt med egna synpunkter. Utskottsmajoriteten yrkar avslag och argumenterar efter två linjer som kan sammanfattas på följande sätt: 1. Riksdagen har inte med den här saken att skaffa; 2. grundlagberedningen skall utreda frågan, och därför skall riksdagen inte nu lägga sig i den. Det sägs i första stycket att utredningsväsendet kan betraktas som ett ”led i beredningen av ärendena före regeringens avgörande”. Detta vittnar om en alltför begränsad syn; utredningen skulle endast vara ett led i regeringens arbete. Under diskussionen i utskottet framskymtade också den uppfattningen att utredningsarbetet enligt parlamentarismens principer skulle vara en regeringens egen och uteslutande egen angelägenhet. Uppgiften bör emellertid enligt vår mening vara vidare än så: att så allsidigt som möjligt utreda ifrågavarande problem och därmed ge underlag för en fortlöpande samhällsdebatt vilken så många som möjligt kan ta del i. Den på senare tid så kort tillmätta remisstiden utgör ytterligare ett skäl till en ökad offentlighet och öppenhet innan kommittéerna slutligt lägger fram resultatet av sina mödor. Uppfattningen att utredningsarbetet är en regeringens exklusiva angelägenhet går igen även i den andra argumentationslinjen. Grundlagberedningen skall överväga beredningen av regeringsärendena, heter det. Den kommer därför att ta upp till prövning ”väsentliga med utredningsväsendet sammanhängande frågor”. Man får dock ett intryck av att detta är något ganska perifert, och så är det säkerligen. Det står nämligen ingenting om detta i de direktiv som lämnades då beredningen tillkallades för fyra år sedan. Eller har kanske tilläggsdirektiv lämnats? Jag skulle vilja fråga konstitutionsutskottets ordförande, om han kan ge ett klart besked på den här punkten. Blir det en ordentlig prövning av utredningsväsendet, en prövning som även omfattar frågan om vidgad offentlighet?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

Herr talman! Det moderna samhällets för varje dag alltmer komplicerade natur — beroende bl.a. på den tekniska, sociala och ekonomiska utvecklingen — gör att beredningen av regeringsärendena blir särdeles viktig. Denna beredning är icke reglerad i grundlagen annat än beträffande ämbetsverken i 10 8 regeringsformen. Vid sidan därav har emellertid tillkommit andra underlag för regeringens och för riksdagens bedömning, nämligen utredningsväsendet som icke är reglerat i grundlag men väl beröres i författningar. Nu har, inte för första gången utan än en gång, utredningsväsendet och formerna för detta ställts under debatt i motioner i kamrarna. Detta sker i den partimotion som «föregående talare nämnde och även i enskilda motioner från moderata samlingspartiet. Bakom dessa motioner ligger naturligtvis en strävan att se till att utredningsväsendet anpassas efter dagens former för folkstyrelse, efter den moderna tidens krav. Motionerna strävar därjämte efter att se till att utredningsväsendet icke — i strid med vad som tidigare i regel varit fallet — blir ett redskap i regeringens hand gentemot riksdagen och gentemot oppositionen. Jag vill inte överbetona den skillnad i uppfattning som finns mellan konstitutionsutskottets majoritet och reservanterna från de tre oppositionspartierna i denna del. Konstitutionsutskottets majoritet nämner uttryckligen att grundlagberedningen kan väntas ta upp frågan, och reservanterna vill att detta skall bli föremål för ett särskilt omnämnande till regeringen. I själva verket föreligger alltså i sakfrågan om grundlagberedningens insatser på området en betydande enighet. Jag skall därför bara i korthet, herr talman, göra några reflexioner, som kanske något mer än motionerna belyser bakgrunden för yrkandena. Det finns en tendens inom detta såväl som andra områden till en nyordning, som vi måste beteckna som ett utflöde av enpartitankar i flerpartistaten.

Vi har kanske också sett att det vid valet av utredningsmän i en del fall — jag skall här inte utpeka något statsråd, men det vore lätt att göra detta — förekommit tendenser till ensidighet och diskriminering mot ett eller flera partier. Vi har också fått se en viss tendens till lättsinne i fråga om egentliga direktiv eller med direktiv jämställda synpunkter rörande en del utredningar. Jag skall ta upp ett exempel; och jag rör mig härvidlag med offentliga dokument, varför jag inte kan anklagas för att bryta mot någon obefintlig sekretessbestämmelse. När den gamla författningsutredningen hade avslutat sitt arbete, ansågs det på många håll uppenbart att detta icke kunde ligga till grund för en lagstiftning utan vidare, och regeringen upptog därför överläggningar med partiledarna.

Jag kan ur dessa direktiv, givna den 1 april 1966, beträffande en enda punkt som gäller regeringsärendenas avgörande citera följande. Direktivförfattarna och närmast dåvarande statsrådet Kling konstaterar där att ministären i dagens författning formellt endast intar en rådgivande ställning medan beslutanderätten tillkommer statschefen ensam. Kling fortsätter: ”En konsekvent tillämpning av parlamentarismens princip leder emellertid till att beslutanderätten i regeringsärendena helt bör tillkomma ministären. En modern grundlag bör utformas i enlighet härmed.

Det må icke förtänkas om i varje fall vissa av beredningens ledamöter uppfattar detta som någon form av tilläggsdirektiv och också, kan jag väl säga, invänder mot att ett par avsnitt ur ett tal vid partikongressen på detta sätt skulle presenteras som riktlinjer för grundlagberedningens fortsatta arbete.

I dessa direktiv hade det talats om den kollegiala beslutsformen i mi nistären. Nu var det statsministern som skulle bära ansvaret för besluten. Jag vill inte ta upp någon diskussion i sakfrågan — skäl för och emot en sådan ändring — utan jag vill bara konstatera att det var en ny tanke som på detta sätt framfördes till beredningens ledamöter.

Jag vill tillägga att jag hoppas att den relativa enighet som finns mellan majoritet och reservanter i utskottet i denna del måtte ta sig uttryck i att grundlagberedningen får tillfälle att om möjligt komma fram till om inte snäva normer i fråga om utredningsväsendets framtida organisation, så dock en belysning av problematiken därvidlag.

Herr talman! Även om jag som motionär i det här ärendet känner en övervägande sympati för den reservation som är knuten till konstitutionsutskottets utlåtande, kan jag inte underlåta att överräcka en liten blomma åt majoriteten för det skickliga sätt på vilket den har formulerat utskottets yttrande. Som herr Richardson sade och herr Hernelius antydde, är skillnaden kanske inte så förfärligt stor. Konstitutionsutskottets majoritet utgår ifrån att en del av de frågor som har tagits upp i motionerna kommer att bli föremål för behandling. Det är just vad vi motionärer Önskar, och därför hade vi kanske kunnat nöja oss med den formuleringen. Å andra sidan innehåller reservationen så många viktiga påpekanden som gäller det demokratiska förfaringssättet i vårt samhälle att jag nog tycker att reservationen är att föredra. Herr Richardson var inne på den snäva formulering i utskottsutlåtandet, där det sägs att utredningsväsendet är att betrakta såsom ett led i beredningen av ärenden före regeringens avgörande. Jag har förtroendet att få fungera i en sådan här utredningskommitté, och det känns naturligtvis litet underligt för en människa som tillhör oppositionen att plötsligt bli betraktad såsom ett led i beredningen av regeringens ärenden. Det är kanske inte riktigt bra och tillfredsställande. Men trots allt och i varje fall tills vidare får man väl finna sig i det, ty det är ju obestridligen förknippat med vissa värden att på detta sätt få delta i ett arbete redan på utredningsplanet. Man kan kanske i blygsam mån berika diskussionen inom utredningen och se till att den blir litet mera allsidig än vad den skulle ha blivit om enbart regeringens — oavsett vilken regering det är — företrädare skulle ingå i kommittén. Om man går till reciten i detta ärende, frapperas man av hur många riksdagsledamöter som vid olika tillfällen har känt sig litet missbelåtna med det svenska utredningsmaskineriet. Man erkänner dess stora betydelse för folkstyret som sådant, men man har ofta önskat vissa förändringar. Av texten framgår att man funderat framför allt på effektiviteten och samordningen. I den kommitté som jag har talat om och som jag får medarbeta i har jag för egen del också hamnat i sådana här funderingar om samordning och effektivitet. Det är en utredning, kan man väl säga, av stor betydelse för samhällsplaneringen som sådan. Jag kan gissa att det är en utredning som kommer att pågå länge. Vi skall enligt våra direktiv ta hänsyn till vissa andra pågående utredningar, och vi får naturligtvis en mångfald remisser av olika slag gällande samhällets planering. Då känns det otillfredsställande att gång på gång behöva säga att vi — eftersom det ärende beträffande vilket det föreligger ett förslag är föremål för vår kommittés arbete — hoppas att ingenting skall hända förrän vi är färdiga. Det tar ju en väldig tid innan vettiga och betydelsefulla förslag kan genomföras, om en sådan anda blir förhärskande. Låt mig ta ett exempel. En kommitté har i ett tiotal år sysslat med expropriationslagstiftningen. Den har blivit färdig med ett förslag, som nu remissbehandlas. Då framhåller flera remissinstanser, att de inte tycker att något skall göras åt vad denna expropriationsutredning har syssat med så länge, ty nu finns bygglagutredningen, som angriper problemet från ett annat håll. Skulle det bli på det sättet, försenas rätt viktiga, betydelsefulla och önskvärda — en del av dem i varje fall är önskvärda — ändringar i gällande lagstiftning. Detta är inte riktigt bra, och därför är det angeläget att man framhäver de önskemål som tidigare har förekommit om en verklig samordning mellan olika utredningar som ligger varandra sakmässigt nära. Låt mig, herr talman, ta upp en annan sak, som gör en litet fundersam såsom varande en oppositionens företrädare i en utredning. Man undrar verkligen ibland vilka slags manipulationer man är utsatt för, för att använda ett modernt uttryck. Att man är ett led i regeringens beredning av ett ärende får man ju finna sig i, har jag sagt.

Vad är det som vi skall komma med i min utredning som kan vara politiskt matnyttigt i detta sammanhang? Detta skall man som oppositionsman i en utredning behöva vara med om.

Jag har, herr talman, inte kunnat underlåta att säga detta. I övrigt anhåller jag att få tillstyrka reservationen.

Herr talman! Som framgått av tidigare yttranden är det stora och väsentliga problem som här diskuteras. Det är frågor av mångskiftande art, som grundlagberedningen väl kommer att se på, Ang. utredningsväsendet och jag tror det är ytterst väsentligt att beredningen behandlar dem noggrant. I reservationen står det: ”När statens makt ökar är medborgarnas möjligheter till direkt insyn, kontroll och påverkan av särskild vikt.” Detta har man ansett sig behöva påpeka. Herr Hernelius hänvisade i sitt anförande till obefintliga sekretessbestämmelser. Såvitt jag förstår menade herr Hernelius därmed överläggningar, baserade på material som finns i utredningarna. Vi vet väl alla att utredningarna har mycket material som inte offentliggörs. Det är ju vanligt att den som sitter i en utredning vägrar att delta i den allmänna debatten. Vi har haft olika debatter om abortproblemet, och det har då sagts att man bör låta utredningen arbeta i fred. Utredningen har hänvisat till att den håller på att samla ihop material eller att den har material som så småningom skall offentliggöras. Samtidigt, herr talman, tror jag att vi alla kan säga att vi här i kammaren något slumrat. Vi antog förra veckan ett utlåtande av allmänna beredningsutskottet, vari sägs att handlingar inom utredningar och under pågående utredningsarbete upprättade promemorior i princip är offentliga. I utlåtandet heter det också: ”Möjligheter saknas således inte att innan en utredning slutförts erhålla insyn i utredningsmaterialet.” Vi har antagit det utlåtandet, men samtidigt är vi medvetna om att man kan tala om en obefintlig sekretessbestämmelse. Det visar såvitt jag kan förstå, herr talman, att det blir nödvändigt för grundlagberedningen att snarast möjligt skapa klarhet i dessa frågor. Jag är också övertygad om att det finns ett behov av bättre insyn. Det behovet bör tillgodoses. Framför allt bör det klaras upp hur det förhåller sig med möjligheten att redan under en pågående utredning få tillgång till det material som finns inom de olika utredningarna.

Herr talman! Herr Richardson ställde frågan om grundlagberedningen kommer att ta upp dessa frågor eller inte. Det framgick när herr Hernelius läste ur direktiven att detta är ett problem som grundlagberedningen har att syssla med. Vi skall ju ha en helt ny författning, och den har fått överta det arbete som författningsutredningen utfört och de förslag den kommit fram till. På sidan 3 finns återgivet det förslag författningsutredningen ansåg skulle komma in i grundlagen som berör detta ämne. Allt detta innebär att grundlagberedningen har att syssla med frågan. Det är riktigt att vi ännu inte börjat med den. Man kan säga att vi börjat med frågan på sikt, men på ett rent diskussionsstadium, i och med att vi har att syssla med statschefens ställning och därmed också kommer in på ministären. Jag kan säga att beredningen kommer att behandla frågan i hela dess vidd. Herr Hernelius angav ett uttalande som dåvarande statsminister Erlander hade vid partikongressen, och herr Hernelius ifrågasatte om det inte var en form av tilläggsdirektiv. Jag har inte uppfattat det så. Det var ett inlägg i debatten. Jag kan förstå att sekretariatet inom grundlagberedningen ville förse ledamöterna med sådana inlägg och därför tog med det som del i en promemoria för den diskussion vi har att föra inom grundlagberedningen. Men jag anser att grundlagberedningen är helt obunden av detta. Om detta inlägg i debatten i sin tur skulle kunna påverka vårt ställningstagande så småningom, låter jag vara osagt. I varje fall är det inte något direktiv som jag känner mig bunden av, utan jag går utan förutfattade meningar att försöka få denna fråga löst. När det gäller själva ärendet som är föremål för behandling är det rätt mycket resonerat om utredningsväsendet, dess brister o. s. v. Visst finns det bris ter. Det kan ju ibland också inträffa olyckshändelser i arbetet inom vissa utredningar, om jag får använda det uttrycket. Men det har också hänt en del ganska värdefulla ting. Jag tänker bl.a. på att offentlighetskommittén gav ut vad den kommit fram till såsom ett underlag för en allmän debatt; först sedan denna debatt hade förts gick man att utforma det förslag man skulle avlämna. Jag kan också nämna att grundlagberedningen har i sina direktiv att presentera inför allmänheten promemorior från olika områden för att söka åstadkomma en sådan allmän debatt. Inom kort kommer det t.ex. en promemoria om eventuell övergång till vårval, för att vi på det sättet skall kunna få en allmän debatt och en genomlysning av den frågan. Även om det inte står i direktiven för en utredning kan det mycket väl tänkas att man utnyttjar möjligheten att försöka få en allmän debatt för att få känning med hur folkmeningen är. Skillnaderna mellan utskottsmajoriteten och reservanterna är, som herr Hernelius sade, kanske i och för sig inte så stora. Reservanterna vill ge Kungl. Maj:t vissa synpunkter till känna. Jag har den bestämda uppfattningen att det inte finns någonting i detta som inte redan är känt. För grundiagberedningen kan det också innebära en viss bundenhet att ha fått detta som någon sorts tilläggsdirektiv.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

Herr talman! Jag vill gärna upprepa att skillnaden — som herr Georg Pettersson alldeles nyss påpekade från denna talarstol — mellan majoritet och reservanter inte är så stor i sakfrågan. Jag vill också säga att det är naturligt i en debatt av detta slag att de positiva sidorna av det svenska utredningsväsendet inte kommer fram så mycket som de negativa. Där anknyter jag till vad herr Ferdinand Nilsson sade om den historiska traditionen för det svenska utredningsväsendet. Jag begärde ordet närmast för att påpeka att jag aldrig uppfattat förutvarande statsminister Erlanders tal vid partikongressen som någon form av tilläggsdirektiv. Det vore ju helt enkelt orimligt. En partikongress har ännu icke ersatt Sveriges riksdag. Jag nämnde denna passus i hans tal endast för att den så att säga gavs en officiell hallstämpel genom att grundlagberedningens sekretariat skickade ut denna och en annan passus och tillade att detta kan utgöra en grund för det fortsatta arbetet. Då fick yttrandet en annan auktorisation än vad det från början haft.

Herr talman! Vi har tidigare från folkpartiet framhävt betydelsen av att den centrala skolmyndigheten — skolöverstyrelsen — i sin styrelse har repre sentanter för de grupper som är verksamma i den direkta skolsituationen. Vi har tidigare motionerat om att eleverna skulle bli representerade, ett önskemål som villfarits på försök. Självklart är vi till freds med den utvecklingen, men vi har frågat oss varför inte också andra grupper i det praktiska skolarbetet skall få göra sin röst hörd i skolöverstyrelsens styrelse. I den intensiva debatt som pågått under senare år om skoldemokrati har med all rätt eleverna stått i centrum. Diskussionen har främst berört hur deras inflytande och medbestämmande skall kunna vidgas. Jag har som sagt inget emot att dessa frågeställningar blivit de centrala. Tvärtom har jag försökt att driva på. Men denna inställning får dock inte innebära att andra grupper kommer bort i diskussionen. I en väl fungerande skoldemokrati skall alla inom utbildningssystemet verksamma spela med i laget. Var och en skall ha kanaler, varigenom man kan påverka besluten, vare sig det gäller elever, lärare, elevvårdande personal eller representanter för den ekonomiska personalen. Med rätta tror jag att särskilt lärarna anser sig ha kommit undan i diskussionen om hur skoldemokratin skall fungera, och det i en situation då lärarförbunden ganska samstämmigt inför statsutskottets skolavdelning betonat de ökade anpassningsproblemen ute på skolorna. Vi som har reserverat oss på denna punkt anser därför att den centrala skolmyndigheten skulle ha stor nytta av att i sin styrelse få in en bredare representation för dem som har direktkontakt med skolproblemen ute i skolorna. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Vi är utan tvivel överens om att skolöverstyrelsen bör ha god kontakt med alla som medverkar i utbildningen. Det tar sig konkret uttryck i att olika arbetstagarintressen är representerade i skolöverstyrelsen. Självfallet kan man tänka sig att bygga ut denna representation ytterligare. Utskottsmajoriteten har dock gjort den bedömningen att arbetstagarintressena redan nu är företrädda på sådant sätt i skolöverstyrelsen att dessa grupper kan ta del av och ge till känna sina synpunkter när det gäller skolfrågorna. Reservanterna går så långt att de säger att alla inom skolverksamheten sysselsatta grupper skall vara företrädda i skolöverstyrelsen. Detta kan bli en mycket stor församling, därför att jag förutsätter — vilket även herr Wirtén var inne på — att då skall också den ekonomiska personalen, t.ex. vaktmästare och städningspersonal, bli representerad. Skolöverstyrelsen har för övrigt, vilket jag vill understryka, kontakt med arbetstagarintressena även på annat sätt än genom arbetsmarknadsparternas representation i skolöverstyrelsens styrelse.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

Herr talman! Det är riktigt som herr Mårtensson säger att arbetsmarknadens parter är representerade i skolöverstyrelsen. Men jag vill ändå fästa uppmärksamheten på att det då är fråga om de stora och tunga organisationerna. Vad jag talade om i mitt inlägg gällde möjligheterna att få en mer omedelbar kontakt med de människor som är verksamma i skolorna. Det gäller här, som herr Mårtensson väl känner till, icke dem som är centralt verksamma inom LO, TCO eller någon annan av de stora arbetsmarknadsorganisationerna. Slutligen vill jag göra en kort kommentar till vad herr Mårtensson sade om reservationens innehåll. Jag tror att det föreligger ett misstag från herr Mår tenssons sida. Han säger att vi har yrkat på att alla grupper skall vara representerade. Så står det inte i reservationen. Vi har i stället tryckt på att det framför allt gäller lärarna, alltså dem som är verksamma i undervisningen. Vi säger, tvärtemot vad herr Mårtensson försökte göra gällande, att ”det av praktiska skäl inte är möjligt att låta varje liten grupp ha en egen representant i styrelsen”. Vad vi vill åstadkomma är en utvidgad representation. Vi vill gå ett steg längre än vad man nu har gjort med detta försök att få in eleverna i styrelsen.
Herr talman! När det gäller representation på riksplanet är det väl rätt naturligt att arbetstagarintressena företräds av riksorganisationer. Det ankommer självfallet på TCO och andra organisationer att utse företrädare, i detta fall i skolöverstyrelsen, för lärarintressen och annat. Det är riktigt att man i reservationen talar om att det i första hand gäller lärarna. Men i klämmen står att man bör hemställa hos Kungl. Maj:t att ”de grupper som är verksamma i skolan ges en utvidgad representation i skolöverstyrelsens styrelse”.

Herr talman! Under förevarande rubrik redovisas det anslag som utgår till vissa elevorganisationer. Hittills har bidrag utgått till SECO och till Sveriges folkhögskolelevers förbund, som för innevarande år tillsammans erhållit 235 000 kronor. Skolöverstyrelsen har för sin del föreslagit oförändrade anslag till dessa två organisationer men därutöver förordat att Tekniska linjers elevförbund skall få bidrag. Skolöverstyrelsen har föreslagit 30 000 kronor för ändamålet. Departementschefen har detta år sagt ja till att även Ang. bidrag till vissa elevorganisationer detta elevförbund skall få bidrag, men höjningen har inskränkt sig till 20 000 kronor av det totala anslaget. Det är Kungl. Maj:t som fördelar pengarna, men det kan väl bedömas som sannolikt att detta innebär att TLE kommer att få ett bidrag av 20000 kronor. Jag har i anslutning därtill väckt en motion, där jag tagit upp två frågor. Den ena gäller det konkreta anslaget till Tekniska linjers elevförbund och den andra gäller vissa principiella synpunkter.

Jag tycker, herr talman, att just Tekniska linjers elevförbund visar alla positiva tecken på hur ett elevförbund skall vara organiserat och hur det bör arbeta. Det är en elevorganisation som fyller mycket högt ställda krav på att vara demokratiskt sammansatt. Den har en meningsfull verksamhet och visar ansvar och representativitet. Den har drygt 26 000 medlemmar i 91 lokalavdelningar, fördelade på nio distriktsorganisationer. Förbundet bedriver kursverksamhet såväl lokalt och distriktsmässigt som centralt.

Själva har de begärt 70 000 kronor, men jag har alltså nöjt mig med att följa SÖ:s förslag. Jag ber att få yrka bifall till den reservationen. Den andra delen av motionen tar upp de principiella synpunkterna på fördel ningen av statliga anslag till elevorganisationer. I motionen framhåller vi att utformandet av en skoldemokrati, som ger eleverna ett successivt ökat medinflytande i och ansvar för skolan, är ett viktigt led i skolans uppgift att fostra eleverna till medborgare i ett demokratiskt samhälle. Förutsättningen är givetvis en aktiv insats av eleverna, och där har elevorganisationerna en viktig uppgift att fylla. Det är självfallet en uppgift uteslutande för eleverna att bygga upp en sådan organisation.

Vi har funnit dessa principiella synpunkter så viktiga att vi har velat att de skall ges till känna för Konungen när anslagen skall fördelas. Utskottet hyser självklart förståelse för sådana här synpunkter men vill ändå inte göra något uttalande. Utskottet ”vill som sin mening uttala att elevernas fostran till verksamhet inom ett demokratiskt samhälle bäst främjas av en fri tävlan mellan olika åsiktsriktningar inom elevorganisationerna”. Det har jag självklart i och för sig ingenting emot. Förutsättningen är ju att elevorganisationen är represntativ för elevkåren i dess helhet. Det kan naturligtvis inte vara rimligt att vi med statsmedel underhåller en elevorganisation, om denna endast representerar en ringa minoritet av alla elever men ändå uppbär statsanslag som om den företrädde alla elever här i landet. Det kan jag inte anse vara det rätta sättet att ge statligt stöd till elevorganisationerna. Som jag ser det har utskottet med andra ord gått förbi kärnfrågan. Givetvis menar jag inte, herr talman, med detta att man ständigt skall hålla på att förändra anslagen och så att säga vara en pekpinne över elevorganisationerna. Jag tror dock att kammarens ledamöter tillräckligt mycket har kunnat följa den offentliga debatten om elevorganisationerna — jag tänker i första hand på SECO — för att ha klart för sig att de tendenser som vi under senare år har sett inte har varit särskilt angelägna att främja med offentliga medel. Jag menar med detta inlägg inte heller att anslaget till SECO skall dras in. Därmed skulle man ju ha omöjliggjort för organisationen att bygga upp en verksam skoldemokratisk bred organisation. Detta bör vara riktlinjer som regeringen bör ta hänsyn till när den går att fördela anslagen och alltså inte ge ett anslag, som är avsett för en samlad elevorganisation, ograverat till en liten elitorganisation, som inte är företrädare för samtliga elever. Därmed, herr talman, har jag försökt att motivera de två reservationer som vi har på denna punkt och jag ber att få yrka bifall till dessa.
Herr talman! Vad beträffar anslag till elevorganisationer stöder utskottsmajoriteten Kungl. Maj:ts förslag, vilket innebär en ökning av det sammantagna anslaget till 255 000 kronor. Kungl. Maj:t har också antytt att ökningen på 20000 kronor skulle kunna tillfalla Tekniska linjers elevförbund, och detta understryker utskottsmajoriteten i sitt yttrande. Herr Wallmark är inne på att ytterligare 10 000 kronor borde tillfalia Tekniska linjers elevförbund, men han begär ingen ökning av det sammanlagda anslaget. Följaktligen måste de 10 000 kronorna tas från något annat elevförbund, men ingenting nämns om detta. Den andra reservationen gäller fördelningen av bidrag till elevorganisationerna. Herr Wallmark talade om en principiell inställning, och han nämnde att utskottet delar motionärernas uppfattning om betydelsen av elevorganisationer och att verksamheten skall syfta till demokratisk fostran i ett demokratiskt samhälle. Men sedan har jag — det må vara mig förlåtet — litet svårt att följa herr Wallmarks tankegång. Vad är det herr Wallmark åsyftar egentligen? Såvitt jag har kunnat bedöma innebär reservationen helt enkelt att samhället skall ingripa och tala om för elever och elevorganisationer när samhället anser att de inte är inne på rätta linjer. Utskottsmajoriteten har sagt sig att det säkerligen skulle uppstå mycket besvärliga konsekvenser om riksdagen då och då skulle komma med ett pekfinger och tala om för elevorganisationerna hur de bör arbeta, att deras åsikter i den eller den frågan inte kan accepteras, 0. s. v. Jag tror med förlov sagt, herr Wallmark, att då är vi inne på en mycket farlig väg. Utskottet anser att det skall vara en fri tävlan mellan olika åsiktsriktningar inom elevorganisationerna, vilket sammanfaller med den princip som vi har accepterat i vårt samhälle, nämligen att varje medborgare skall ha rätt att framföra sina åsikter. Jag tror inte att vi kommer ifrån att tillåta detta också inom elevorganisationerna. Tanken att vi skulle låta dem bli enbart fackföreningar är helt enkelt ohållbar. Att eleverna själva får klara upp sina problem tror vi inom utskottsmajoriteten är det lyckligaste. Vi kan väl redan nu skönja tendenser till opposition mot sådant som herr Wallmark talade om —- elitorganisationer 0. s. v. Jag tror att eleverna själva kommer att ta ställning till dessa problem och reda upp dem. Herr talman! Med det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag skall bara ge herr Mårtensson en replik på den senare delen av hans anförande. Herr Mårtensson sade att han har svårt att följa mina tankegångar, och han ställde sig tveksam till att samhället ingriper i elevorganisationernas inre arbete och gör uttalanden om hur organisationerna skall få lov att arbeta. Jag förstår att herr Mårtensson inte har kunnat följa med vare sig i vad som står i motionen eller vad jag har sagt. Min principiella syn är här huruvida elevorganisationen representerar eleverna i deras helhet eller inte. Därest en elevorganisation verkligen företräder samtliga elever delar jag alltså utskottets uppfattning att det inom den totala gruppen självfallet skall vara en fri tävlan mellan olika åsikter. Jag är då sannerligen inte företrädare för någon likriktning i uppfattningar.

Och det gör samhället bland annat genom varierande bidrag till olika organisationer. TLE som de facto är den största elevorganisationen men som på papperet är mindre än SECO får nu gissningsvis 20 000 kronor, medan SECO får det tiodubbla anslaget. Det anslag som regeringen har gett SECO har baserats på att SECO täcker alla elever i skolan. Herr Mårtensson vet lika väl som jag att detta ingalunda är fallet och att organisationen slits av hårda inre strider. Det är i dessa frågor som jag menar att samhället har anledning att reagera, vilket samhället ju också gör genom varierande anslag till olika organisationer. Men när en organisation är på väg att spåra ur måste samhället vara vaksamt och fråga om det skall fortsätta att ge anslag som om ingenting har hänt. På den punkten har vi kanske delade meningar. Jag menar att samhället inte kan fortsätta som om ingenting har hänt utan bör arbeta efter de riktlinjer som vi har angett i motionen och som jag här har pläderat rätt kortfattat för.
Herr talman! Det är sant att det är Kungl. Maj:t som fördelar anslaget. Riksdagen kan bara ge uttryck för sin uppfattning om fördelningen. Nu kan man säga, herr Wallmark, att det förhållandet att SECO i dag har ett lågt medlemsantal i och för sig inte bebehöver innebära att så skall bli fallet också i fortsättningen. Det pågår — det vet herr Wallmark också — försök att reda ut situationen inom SECO. Jag tror emellertid att det skulle vara olyckligt att omedelbart, i en sådan här situation, skära ned anslaget. Det kan hos eleverna själva ge intryck av att samhället nu delvis har tagit sin hand från organisationen genom att skära ned anslaget. Det skulle vara psykologiskt olyckligt om man just nu skulle reagera på det sättet från samhällets sida. Det är så jag ser den här frågan. årig obligatorisk förskola samt att tillläggsdirektiv göres att utreda förskolans inordnande i skolväsendet med skolöverstyrelsen som huvudman,

Herr talman! Under denna punkt behandlas en del av en partimotion från moderata samlingspartiet som berör betygsfrågan. I anslutning därtill har vi tillsammans med centerpartiets företrädare i utskottet fogat en reservation till utlåtandet. Herr talman! Denna fråga är av sådan vikt att jag gärna vill uppehålla mig litet vid betygsproblemet över huvud taget. Betygen är den systematiserade utvärderingen av elevernas prestationer och av skolans förmåga att fylla sin målsättning. Betygen ger eleverna och föräldrarna en fortlöpande information om hur eleverna klarar sina studier. De ger en värdefull information till arbetsgivarna när eleverna skall söka anställning och de är — för närvarande i varje fall — det bästa instrument som finns när man skall bedöma vilka som är lämpliga att gå vidare till högre studier. De är också det för närvarande bästa instrumentet när man skall göra studieprognoser och välja ut elever till spärrad utbildning. Betygen har med andra ord en av görande betydelse för många människor i livets olika skiften. Vår uppfattning är att man inte kan avskaffa betygen eller avvara dem så länge det inte finns ett bättre värderingsinstrument — och ett värderingsinstrument måste vi ha. Det finns ännu inget land i världen som har åstadkommit ett bättre värderingsinstrument än systematiskt satta betyg. Jag tror att man skall ha detta klart för sig när man diskuterer betygsfrågan. Naturligtvis kan man söka efter tilläggsinstrument som förbättrar prognosvärdet. Sådana finns i andra länder, och vi kommer under vårens lopp att ha försöksverksamhet med studielämplighetstest i en del gymnasier runt om i landet. Man kan och bör givetvis diskutera hur ofta betyg skall lämnas ut till eleverna. Jag ser detta närmast som en praktisk fråga, ty utvärderingen av elevernas prestationer måste ju ändå pågå kontinuerligt liksom utvärderingen av skolans förmåga att fylla sin uppgift i samhället. Självfallet måste man också diskutera betygssystemets utformning. När man gick över från s.k. absolut betygsättning till relativ betygsättning var vi inom vårt parti djupt skeptiska. Vi trodde inte på att man i ett slag skulle kunna lösa problemen med betygsättningen genom ett sådant systembyte. Jag tror att man kan säga att erfarenheterna i ganska rikt mått har bekräftat den skepsis som vi hyste. Eleverna upplever ju ofta den relativa betygsättningen som ett system där de klättrar på varandras axlar. Jag tycker att Vigelands monument Monoliten i Vigelandsparken i Oslo är en kanske något drastisk men ändå rätt talande illustration till hur många elever upplever detta betygssystem. Jag anser med andra ord att betygssystemet i sig är moget för en omläggning. Det innebär emelleritd inte att jag rekommenderar en återgång till de absoluta betygen. De hade uppenbarligen sina nackdelar. Men en kombination av absolut och re lativ betygsättning skulle kunna vara en lösning. En annan väg man skulle kunna tänka sig är att gå in för kvantitetsbetyg. De har ju avgjorda fördelar och tillgodoser kanske elevernas intressen när det gäller individuella studiemålsättningar på ett gott sätt. De kanske inte kan tillämpas för alla ämnen, men en kombination av dessa tre olika system skulle måhända kunna ge det bästa resultatet. Herr talman! Jag har gjort några reflexioner om betygen och tankegångar som vi har kring dem, därför att de är föremål för mycken diskussion bland allmänheten, eleverna och i pressen. Jag tycker mig finna att många har mycket diffusa och ofta felaktiga uppfattningar beträffande betygens vara eller icke vara. Skolöverstyrelsen har tillsatt en utredning för att studera betygssystemet. Detta fann tydligen departementet inte tillräckligt, och som ett kanske man kan kalla det testamente ifrån dåvarande utbildningsministern innan han blev statsminister kom direktiv till skolöverstyrelsen hur betygsfrågan skulle utredas. Det är naturligtvis i och för sig av ett visst värde att en någorlunda brett sammansatt expertgrupp gör en sådan här granskning. Men med hänsyn till — som vi säger i vår motion — att betygen på djupet ingriper i så många människors liv och framtid finner vi det vara nödvändigt att detta utredningsarbete förankras i en parlamentarisk grupp. Utskottet har även i detta sammanhang haft en ganska långtgående förståelse för våra synpunkter och menar för sin del att det är en viktig samhällelig angelägenhet att granska betygsfrågan och att det i sista hand är de politiska instanserna som skall ta ställning. Man säger också att det inte är uteslutet att man dessförinnan kan finna det lämpligt att låta en parlamentariskt sammansatt kommitté överväga de resultat som experterna kommer till. I dagens läge bör emellertid experterna slutföra den utredning de startat, och därför avstyrker utskottet motionen. Vi är självklart så till vida nöjda med utskottets uttalande att det slås fast att betygsättningen är en så utomordentligt viktig fråga att det är parlamentarikerna som skall ta ställning till den. Utskottets skrivning får väl uppfattas som en indirekt beställning på en parlamentarisk översyn när skolöverstyrelsen är färdig. Vi finner det emellertid inte tillfredsställande att först låta en expertgrupp arbeta och därefter låta parlamentarikerna titta på saken. Det är en principiell fråga vi vill ta upp här. Den offentliga debatten rullar vidare efter hand som experterna arbetar med sin utredning, och det innebär att parlamentarikerna kommer i efterhand. även om denna utredning har startat har den inte kommit längre än att den utan nämnvärda svårigheter borde kunna omvandlas till en gemensam parlamentarisk och expertsammansatt utredning. Herr talman, det finns många bottnar i problemen omkring betyg och betygsättning. Dessa utomordentligt viktiga frågor anser vi måste utredas på det sätt som vi uttryckt i reservationen, som jag alltså vill yrka bifall till.

Herr talman! Det svenska skolsamhället har under ett par decennier kännetecknats av en kraftig utbyggnad och reformering av grundskola och gymnasieskola. När vi nu står inför 1970 talet och diskuterar prioriteringen för den fortsatta utbyggnaden av utbildningssektorn, råder enighet om att vi skall satsa på vuxenutbildning. Jag tror att en bred uppslutning finns om att en hård satsning också måste ske på utbyggnaden av förskolan. Mängder av belägg finns för hur betydelsefull förskolan är för barnens emotionella, sociala och intellektuella utveck ling. Någon dokumentation i detta avseende är knappast erforderlig. Men forskningen har också gett belägg för hur betydelsefull — för att inte säga avgörande — förskolemiljön är för ett barns fortsatta studieresultat. Därför är det en viktig rättvisefråga att alla barn får åtnjuta förskoleundervisning. I dag får som bekant åtskilliga barn börja direkt i grundskolans första årskurs utan den förträning som vistelsen i förskolan utgör. Hindren är mångfaldiga, men platsbrist, geografiska avstånd, ekonomi och helt enkelt bristande initiativ från föräldrarnas sida är några av skälen. Folkpartiet och centerpartiet menar att dessa orättvisor snarast måste bringas ur världen. Därför har vi vid flera tillfällen uttalat oss för att förskolan skall göras obligatorisk. För närvarande pågår en utredning om förskolan, 1968 års barnstugeutredning. I direktiven till denna sägs att utredningen bör pröva formerna för och omfattningen av en förskoleverksamhet i lekskola eller daghem som på sikt kan komma alla barn till del under en tid närmast före inträdet i grundskolan. Vi är medvetna om att denna målsättning ligger mycket nära ett obligatorium, men vi tycker ändå att det är ett så viktigt principiellt ställningstagande om man skall ha ett obligatorium, att det bör sägas ut i form av ett tillläggsdirektiv till utredningen. Vi menar också att det andra yrkandet i mittenmotionen är av principiell betydelse. Det gäller frågan om förskolans inordnande i skolväsendet. Övergången från förskola till grundskola bör ske så smidigt som möjligt. Därför skulle en lokaloch personalmässig integrering ge betydande fördelar. Vidare försvåras samordningen nu av ait förskolan och grundskolan har olika tillsynsmyndigheter. Enligt vår uppfattning bör länsskolnämnden på det regionala planet utöva tillsyn även över förskolans utbyggnad, planering, organisation och undervisning. Centralt blir då naturligtvis skolöverstyrelsen tillsynsmyndighet, något som flera remissinstanser uttalade sig för redan i sina yttranden över 1957 års skolberedning. På denna punkt hänvisar utskottsmajoriteten också till direktiven i 1968 års barnstugeutredning, där det sägs att utredningen bör diskutera hur en mera allmän lekskoleverksamhet lämpligen bör samordnas med övrig barnstugeverksamhet. Med utgångspunkt i denna del i direktiven förutsätter utskottets majoritet att utredningen kommer att pröva frågan om huvudmannaskapet för en allmän förskola samt låter sig nöja med detta. Vi reservanter tycker inte att det räcker med att bara förutsätta att något skall ske på denna viktiga punkt utan vill att tilläggsdirektiv skall utfärdas även i denna fråga så att utredningen får ett bestämt besked om vilka förslag riksdagen vill ha fram. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation a. Jag vill också, herr talman, avge en förklaring till att vi från folkpartiet inte anslutit oss till den reservation som herr Wallmark nyss talade för. Anledningen är inte att vi är till freds med det utvärderingssystem som nu tillämpas. Vi är väl medvetna om att det nuvarande betygssystemet behöver överses, ett arbete som redan har igångsatts, som herr Wallmark också påpekade. Utredningsarbetet har lagts på experter, och när nu så skett anser jag att dessa skall få fullfölja sitt uppdrag. När de har presenterat olika tekniska lösningar förutsätter vi från vårt håll att parlamentarikerna får komma med och säga sitt ord.

Herr talman! I detta utskottsutlåtande behandlas, som herr Wirtén nämnde, bl.a. den nu så aktuella frågan om en allmän förskola. Jag vill först ge en liten historik. partisten Harald Larsson i Hedenäset i andra kammaren tillsammans med några centerpartister i denna kammare om en utredning om allmän förskola. Andra avdelningen i statsutskottet liksom riksdagens kamrar biträdde detta förslag. Det beslutet föregicks emeilertid av en viss opposition i kamrarna, främst från en grupp socialdemokratiska kvinnliga ledamöter. Kamrarna biföll ändå med stor majoritet förslaget om en utredning. Sedan har man inte från regeringssidan gjort så mycket i denna fråga, inte förrän nu då den ingår i 1968 års barnstugeutredning. Vi är därför mycket tveksamma om just denna utredning verkligen arbetar med frågan hur en allmän förskola lämpligen skall utformas och samordnas med grundskolans lågstadium. Utskottsmajoriteten nämner i utlåtandet att förskolan skall samordnas med övrig barnstugeverksamhet. Jag tror säkert att barnpassningen är ett viktigt moment, men det är betydelsefullt hur man så att säga samordnar uppåt i åldersgrupperna med tanke på barnens kommande år i grundskolan. Utskottet hoppas att en sådan samordning sker men är uppenbarligen så hänsynsfullt att det i skrivelsen till Kungl. Maj:t inte direkt vill ge sin mening till känna. Det har sagts att förskolans uppläggning är mycket viktig och att den har visat sig vara av stor betydelse för barnens vidareutveckling. På grund av hemmens olika möjligheter att ge en socialt och pedagogiskt riktig uppfostran är det givetvis av stor betydelse att alla barn kan erhålla en sådan i förskolan. Att få en riktig förskola är en av våra viktigaste jämlikhetsfrågor. Riksdagen beslöt alltså redan år 1964 att frågan om en allmän förskola skulle utredas. Sedan dess har inte så mycket hänt i sak på området. Regeringen har med andra ord av någon anledning förhalat frågan. Herr talman! Man blir närmast förvånad när den socialdemokratiska ma joriteten inte vågar skriva vad riksdagen verkligen tycker i denna viktiga fråga. Jag tror att riksdagen i det fallet har sin uppfattning kvar från tidigare beslut om att denna fråga skulle forceras och bli föremål för en utredning.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 Halva och tiondels poäng skall uppenbarligen avgöra en ung människas framtida yrkesutbildning. Betygshetsen och meritjakten i den teoretiska utbildningsgången har blivit alltför accentuerade i dagens utbildningssamhälle. Även om vi inte kommer bort från ett visst värderingsinstrument i skolprestationen, bör den dominanta roll som betygen nu utgör ställas mer i förhållande till den roll som ett teoribetyg verkligen spelar exempelvis vid sökande av plats i det praktiska arbetslivet. Det är mera sällan som ett teoretiskt skolbetyg spelar huvudrollen vid urval av sökande till ett visst arbete. Denna och andra detaljer bör belysas i en sådan utredning. Vi är från centerns sida beredda att godtaga en reformering av betygssystemet. Vi tror därför att tillsättandet av expertutredningen var en riktig åtgärd, men vi vill ha denna viktiga utredning förankrad i arbetslivet, i samhällets funktioner. En utredning med inslag av parlamentariker och förtroendevalda är nödvändig. Här har reservationen en mycket angelägen uppgift, nämligen att försöka få de förtroendevaldas synpunkter direkt in i den nu pågående utredningen. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen b under punkten 18.

Herr talman! I utskottsutlåtandet, punkten 18, behandlas bl.a. motionen I: 276 av herr Richardson och mig. Vi yrkar i motionen att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t anhåller om en undersökning om i vilken utsträckning representanter för polismyndighet, socialvård och kriminalvård medverkar i grundskolans rättsundervisning, en utvärdering av den i grundskolan bedrivna rättsundervisningen samt en undersökning rörande elevernas faktiska rättsuppfattning. Bakgrunden till detta är den oroande utveckling i fråga om ungdomskriminalitet som man har kunnat iaktta under i varje fall det senaste årtiondet. Det är inte bara så att ungdomsbrottsligheten ökar oroande. än mer oroande är att brottsligheten går allt längre ner i åldersgrupperna. Det finns undersökningar som tyder på att viss egendomsbrottslighet — stöld, inbrott, skadegörelse — rent av når sin kulmen i 13—14-årsåldern. Samtidigt tror jag att man alltmer börjar bli på det klara med att om man skall motverka brottsligheten skall man inte vänta till dess vederbörande har nått den ålder då polis och domstolar tar hand om honom. Då har han ofta hunnit fastna så i sin kriminalitet att det är för sent att återanpassa honom. Det återstår då bara för samhället att ta hand om honom på anstalt till föga glädje för samhället och för den brottslige själv. Med den utgångspunkten, herr talman, menar vi motionärer att åtgärder för att motverka uppkomsten av brottslighet bör och måste sättas in på ett mycket tidigt stadium. Man når då ytterligare en fördel om man redan i hem och skola lär barnen att följa samhällets regler. Man kan leka in det och undervisa in det och behöver inte använda de hårda metoder som blir nödvändiga för samhället när den redan vuxne måste tas om hand för brott. Det är fråga om åtgärder som är både effektiva och humana i jämförelse med dem man nu i stor utsträckning litar till. I motionen anhåller vi om en undersökning av i vilken utsträckning de intentioner som finns i skollag och skolstadga beträffande rättsundervisning verkligen omsätts i praktiken. Jag känner personligen till att man nått goda resultat när poliser har undervisat skolbarnen redan på lågoch mellanstadiet. Och man har fått den ytterligare biverkan att barnen får klart för sig att polismannen inte är en person att vara rädd för utan en person som är till för att hjälpa människorna i samhället. Jag vet emellertid mycket litet om hur rättsundervisningen sker inom skolväsendet i allmänhet, och jag tycker att det är angeläget att få reda på detta. Dessutom har vi begärt en undersökning rörande elevernas faktiska rättsuppfattning. Med andra ord: Det är inte bara av intresse att veta hur mycket tid, intresse och krafter som skolan offrar på att få ungdomen att följa samhällets spelregler. Det är också av intresse att få veta om och i vad mån man lyckas med detta. Den faktiska utvecklingen ger, som jag nyss sade, anledning till farhågor i det avseendet. Utskottet anför en överraskande motivering för att avslå motionen. Man hänvisar nämligen till ”skolöverstyrelsens allmänna uppgift att följa utvecklingen på skolans område och ta de initiativ som Överstyrelsen finner erforderliga”. När utskottet avfärdar den senare de len av motionsyrkandet om en undersökning av resultatet av skolans insats på detta område gör man det med hänvisning till att detta är en vetenskaplig forskningsuppgift. Det är tydligen tillräckligt för att utskottet skall rygga tillbaka och inte våga sig på att förorda någon åtgärd. Låt mig behandla detta sista först. Det finns väl ingen anledning för riksdagen att säga nej bara för att denna undersökning måhända är av den omfattningen att vetenskapliga metoder bör användas. När man gör en undersökning som riksdagen begär är det väl naturligt att använda vetenskapen i den mån denna kan vara till någon hjälp. Att detta skulle vara ett hinder för riksdagen att ta initiativ har jag väldigt svårt att förstå. Sedan går jag tillbaka till det första argumentet, att det finns ett ämbetsverk som skall följa utvecklingen på området. Ja, med vårt genomreglerade samhälle har jag svårt att tänka mig något område där det inte finns ett statligt ämbetsverk i vars uppgifter det ingår att följa utvecklingen på området i fråga med uppmärksamhet och ta de initiativ som ämbetsverket finner erforderliga. Det är alltså en mycket bra formulering som utskottet har hittat på denna punkt — man kan ju skaffa en stämpel med formuleringen och sätta den på praktiskt taget vilken motion som helst, så behöver man inte lägga ned arbete på att motivera sina avslagsyrkanden. Herr talman! Min uppfattning är nog att vad vi vet om den faktiska utvecklingen — något som behöver kompletteras genom en grundligare undersökning — borde ha gett utskottet all anledning att först och främst efterhöra hos skolöverstyrelsen vilka slutsatser den har dragit av utvecklingen i fråga och vilka initiativ den har tagit. Jag ställer frågan till någon utskottsrepresentant: Vad har skolöverstyrelsen svarat i detta avseende? Vad har skolöver styrelsen gjort, och vilka resultat anser den sig ha uppnått? Jag vill vidare ytterligare understryka angelägenheten av att det utöver det arbete som skolöverstyrelsen kan hinna med på detta område verkligen tillsätts en utredning av sedvanligt snitt, vare sig det sker i departementet eller den får parlamentariskt inslag. Verkligheten är faktiskt så oroande och åtgärderna så angelägna att jag är litet nedstämd över den lätthet — jag tror att herr Hernelius i dag i ett annat sammanhang använde uttryc ket lättsinne — med vilken utskottet enligt min mening har avfärdat hela frågan. Herr talman! motion I: 276. Jag yrkar bifall till

Herr talman! Jag skall i detta sammanhang inte ge mig in på resonemang om betygsättningen eller om under vilka former betyg skall utfärdas, för jag tror att det finns anledning att återkomma till denna fråga, när den expertgrupp som sysslar med detta är färdig med sitt förslag. Det är alldeles riktigt att utskottet har förståelse för tankegången att det inte bara bör ske en utredning om betygsättningen utan också att de parlamentariska instanserna bör få tillfälle att yttra sig över detta. Jag betraktar det i varje fall som självklart att riksdagen här kommer in i bilden, när det blir fråga om en ny betygsättning. Litet annorlunda ställer det sig när det gäller att nu flytta in parlamentariker i den expertutredning som redan pågår. Utskottsmajoriteten resonerar på det sättet att expertgruppen bör slutföra sitt arbete men att det sedan inte är uteslutet att parlamentariker får i uppdrag att se över det utredningsresultat som expertgruppen kommer fram till. Mot bakgrunden av det anförda yrkar vi alltså avslag på de motioner som det här är fråga om. När det gäller förskoleverksamheten skall jag inte heller ge mig in på att måhända trötta kammarens ledamöter med någon historik. Jag går direkt på det dagsaktuella läget och konstaterar att det pågår en barnstugeutredning som bl.a. sysslar med förskoleverksamheten. Men den har också, såsom vi har uppfattat direktiven, till uppgift att pröva formerna för och omfattningen av en lekskoleverksamhet. Vad som här kan invändas, och det är väl detta som reservanterna närmast är inne på, är att det i direktiven borde ha stått inskrivet att man siktade till en obligatorisk förskoleverksamhet. Så är ju inte fallet, men såvitt vi bedömer det är det ingenting som hindrar att denna fråga tas upp. Man kommer väl också automatiskt in på frågan, om det skall vara en obligatorisk förskoleverksamhet. Vi inom utskottsmajoriteten betraktar det inte som önskvärt att riksdagen i dag spikar fast för utredningen att slutsatsen skall bli obligatorisk förskoleverksamhet. Frågan om huvudmannaskapet förutsätter vi kommer att prövas. Vi förutsätter i vart fall att riksdagen inte heller på den punkten binder utredningen. Motionsvis har yrkanden framställts om att man skulle få lov att använda de s.k. fria tillvalstimmarna för kristendomsundervisning. Där vill jag erinra om, vilket utskottet också gör och motionärerna själva är inne på, att de fria tillvalstimmarna inte får användas för kompletterande undervisning utan är avsedda för annan verksamhet. Motionärerna vill, såvitt jag kan bedöma, ge möjlighet till ytterligare kristendomsundervisning som ett komplement till den obligatoriska undervisningen i ämnet. Detta kan utskottet för sin del inte gå med på.

Vad är det nu motionärerna vill? Jo, de säger att riksdagen skall ställa frågan: Hur följs nu den här läroplanen? Har skolorna rättsundervisning i den utsträckning som förutsätts? Men det är väl ändå rätt naturligt, herr Ernulf, att det i första hand är skolöverstyrelsens sak att följa denna utveckling. Om herr Ernulf och någon annan tvivlar på att skolstadga och läroplan verkligen omsätts i praktiken, då bör en framställning göras till skolöverstyrelsen. Utskottet har inte funnit det lämpligt att gå till skolöverstyrelsen och säga: Vi tvivlar på att bestämmelserna följs. Var god undersök detta! Jag tror inte att man kan behandla den här frågan på det sättet. Vad angår den föreslagna undersökningen av elevernas faktiska rättsuppfattning säger utskottsmajoriteten att detta närmast är en vetenskaplig forskningsuppgift. Ja, herr Ernulf, hur skall man ordna det här praktiskt? Menar motionären att lärare eller poliser — eller vem skall det vara? — skall gå omkring i klasserna och fråga elev efter elev vad han har för rättsuppfattning? Jag tror inte att det är praktiskt möjligt. Man måste nog tillgripa andra metoder, d.v.s. göra detta till föremål för rent vetenskaplig forskning.

Herr talman! Med det anförda hemställer jag om bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Jag vill först säga några ord beträffande betygsättningen. Vi kan observera vad utskottets talesman, herr Mårtensson, här har anfört. Han vill inte gå in i denna diskussion nu utan anser att man bör vänta. Han skall återkomma när expertgruppen är klar. Han finner dock frågan vara av sådan betydelse att riksdagen kommer in i bilden. Jag tycker att herr Wirtén bör observera hur utskottets talesman yttrar sig i detta sammanhang, ty herr Mårtensson berörde inte ens den lilla, lilla möjligheten att tillsätta en parlamentarisk utredning efter det att expertgruppen har utfört sitt arbete.

Det är praktiskt att utredningen inom SÖ ger förslag till Kungl. Maj:t och genomför åtgärder helt vid sidan av riksdagen. Den förordar slopandet av betygen i ett antal klasser. Där kommer vi över huvud taget inte in i bilden. Den föreslår försöksverksamhet av olika slag, som ju är utomordentligt styrande för vad som kommer att hända i framtiden, utan att några parlamentariker har fått säga sin mening. Jag trodde att vi i de flesta frågor var överens om att det är en tvivelaktig väg att gå att först låta experter analysera, ty då hamnar parlamentarikergruppen på efterkälken. Jag tycker att detta har väl bekräftats av vad herr Mårtensson sade. Jag skall be att få göra en annan principdeklaration när det gäller barnstugeutredningen. Jag tyckte det i och för sig var intressant att få erfara — om jag hörde rätt när folkpartiets talesman talade i denna fråga — att man hade den principiella inställningen att vi skall ha en obligatorisk förskola.

Vi anser alltså att en förskola skall byggas ut så att den kan göras tillgänglig för alla barn. Men den behöver därmed inte vara obligatorisk och tvingande. Jag tror att det är ett ovanligt klokt och vettigt sätt att gå fram på. Det är den uppfattning som vi under ett flertal år tidigare har deklarerat i detta sammanhang och som jag faktiskt trodde att övriga borgerliga partier delade den gången vi slogs här i kammaren med socialdemokraterna om att få bygga ut förskolan och de sade nej. Det hände flera år i rad. Nu har den socialdemokratiska gruppen plötsligt bytt åsikt. Jag har anledning, herr talman, att göra den principiella deklarationen för vår riksdagsgrupps räkning när det gäller förskoleverksamheten. Till herr Svenungsson vill jag säga att orsaken till att det inte finns någon reservation med anledning av den motion som han har yrkat bifall till är att man inom ramen för fritt valt arbete har full rätt att ägna sig åt uppgifter av religiös karaktär. Däremot har vi inom utskottet delat den uppfattningen att någon reell undervisning — med läxor, skrivningar o. d. — självfallet icke skall förekomma under dessa lektioner. I varje fall har jag uppfattat motionärerna så att deras avsikt inte varit att undervisning av den karaktären skall ges något utrymme utan att det från deras sida mera har varit fråga om aktiviteter omkring den konfessionella kristendomsundervisningen. Det är alltså lika möjligt att låta det fritt valda arbetet omfatta kristendomsundervisning som att låta ungdomarna spela bordtennis, samla frimärken eller göra precis vad de vill. Det är möjligt att man i skolorna inte har den saken riktigt klar för sig. I så fall tror jag att detta utlåtande kan ha sitt värde. Jag har, herr talman, funnit anledning att göra dessa uttalanden.